Fru talman! Det har gått mer än ett år sedan regeringen lade fram sitt lagförslag om skydd för företagshemligheter. Det är inte många lagförslag som blivit föremål för en så omfattande diskussion som detta. Men diskussionen har mest handlat om en enda sak, nämligen om rätten att avslöja olaglig verksamhet inom ett företag. Jag vill för min del först ta upp en annan, mera grundläggande fråga som delvis har kommit i bakgrunden. Den frågan gäller behovet av en ny lagstiftning. Det finns de som har ställt frågan varför det över huvud taget skall behövas lagbestämmelser på det här området, när det tvärtom är en öppen och fri debatt som behövs i alla möjliga frågor. Vad det emellertid handlar om är att det måste råda en effektiv och sund konkurrens mellan olika företag inom näringslivet. Och ett företags konkurrensförmåga beror i mycket stor utsträckning på kunskap —- information — om produktion, utveckling och förnyelse. Troligen går utvecklingen därhän att kunskaperna inom företagen bara blir viktigare och viktigare för konkurrensförmågan. Och därför är det viktigt att företagen får ett rimligt skydd för sina kommersiella företagshemligheter, lika väl som det finns ett skydd exempelvis för de materiella egendomarna. Nu finns det redan i dag bestämmelser som ger ett visst skydd för företagshemligheter. Men de bestämmelserna finns i 1931 års lag om illojal konkurrens som dels är otidsenlig, dels ger ett otillräckligt skydd. Det finns också ett kompletterande skydd genom bestämmelser i brottsbalken, men de täcker inte alla slags angrepp på företagshemligheter. Den splittrade lagregleringen i dag ger alltså ett bräckligt skydd för företagshemligheter. Vad som är särskilt betänkligt är att det är svårt att komma åt den konkurrent, som tillgodogör sig effekterna av att en företagshemlighet har avslöjats på ett olagligt sätt. Man kan alltså i bästa fall lägga ett ansvar på den som har avslöjat eller stulit hemligheten men mera sällan på den konkurrent som sedan utnyttjar hemligheten ekonomiskt. En annan brist är att lagstiftningen i dag inte gör det möjligt att ingripa snabbt och effektivt mot ett sådant utnyttjande. Regeringens förslag innehåller först en definition av begreppet företagshemlighet. Kärnan i den definitionen är att det skall vara fråga om information som företaget håller hemlig och som typiskt sett är av det slaget att företagets konkurrensförmåga minskar om informationen blir känd. Vidare innehåller lagförslaget en straffbestämmelse om företagsspioneri. Med det menas att någon olovligen bereder sig tillgång till en företagshemlighet, exempelvis genom inbrott eller vanlig stöld. Det finns ytterligare en straffbestämmelse i lagen, och den handlar om olovlig befattning med företagshemligheter. Med det menas att någon anskaffar en företagshemlighet med vetskap om att någon så att säga i tidigare led har kommit över hemligheten genom straffbart företagsspioneri. Det är alltså fråga om en motsvarighet till häleri. I lagförslaget finns vidare bestämmelser om skadeståndsskyldighet dels för den som har brutit mot straffbestämmelserna, dels för den som avslöjar en företagshemlighet som har anförtrotts honom såsom motpart i en affärsförbindelse eller som anställd hos företaget. Det finns också en skadeståndsbestämmelse som riktar sig mot utomstående som utnyttjar information som har kommit på avvägar i strid mot lagen, exempelvis genom att en anställd på ett annat företag har svikit ett visat förtroende. Erfarenheten visar att det är svårt att exakt precisera och bevisa vilken skada som har uppkommit därför att en företagshemlighet har röjts eller utnyttjats. När man bestämmer skadeståndets storlek skall man därför kunna ta hänsyn också till företagets intresse av att hemligheten inte röjs och till andra omständigheter än sådana som är av rent ekonomisk betydelse. Om ett angrepp på en företagshemlighet leder till att den utnyttjas som ett illojalt konkurrensmedel är det inte tillräckligt med straff och skadestånd. Det är minst lika viktigt att man snabbt kan stoppa den illojala konkurrensen. Lagförslaget innehåller därför en bestämmelse om vitesförbud som får meddelas av domstol. I vissa fall kan domstolen interimistiskt — alltså redan innan frågan slutligt har avgjorts — förbjuda att företagshemligheten utnyttjas vidare. Detta är den kanske viktigaste påföljden. Det finns också en bestämmelse om att föremål eller skriftliga handlingar som innefattar företagshemligheter och som har kommit på avvägar skall återlämnas till rättsinnehavaren. Enligt min mening fyller lagförslaget det behov som finns av en modern sammanhållen lag om skydd för företagshemligheter. Det framgår av vad jag redan har sagt att lagförslaget innebär en förstärkning av påföljderna, så att det verkligen finns möjligheter att snabbt och eftertryckligt ingripa mot illojal konkurrens av det aktuella slaget. På en punkt innebär förslaget emellertid att påföljden mildras jämfört med vad som gäller i dag. Det är att straffansvaret skall avskaffas för anställda som avslöjar företagshemligheter som har anförtrotts dem i deras anställning. Lagförslaget innebär alltså allmänt sett en förstärkning av sanktionerna för den som obehörigen utnyttjar eller röjer kommersiella företagshemligheter. Men -— och det är viktigt att framhålla efter all den debatt som har varit — lagförslaget innebär inte att det blir ett större utrymme för hemlighållande av olika uppgifter i ett företags verksamhet. Lagförslaget omfattar inte och skyddar alltså inte andra uppgifter än dem som redan i dag åtnjuter lagens skydd. Detta konstaterande leder mig över till just den fråga som debatten har gällt, nämligen om lagförslaget skyddar uppgifter om olagligheter och liknande i ett företags verksamhet. Den allmänna debatten och motionerna med anledning av propositionen har föranlett lagutskottet att göra en i mitt tycke mycket noggrann och förtjänstfull genomgång av de frågor som uppkommer. Lagutskottets betänkande grundas inte bara på propositionen utan också på en inom utskottet upprättad promemoria, som har granskats av lagrådet, och på ett yttrande av konstitutionsutskottet. Denna noggranna beredning har resulterat i att propositionens lagförslag föreslås blir kompletterat med en ny paragraf som klargör att lagen bara gäller obehöriga angrepp på företagshemligheter. Genom den nya paragrafen klargörs också att det inte anses som ett obehörigt angrepp att någon exempelvis röjer en företagshemlighet för att avslöja något som skäligen kan misstänkas utgöra ett allvarligare brott eller annat allvarligt missförhållande i företagets verksamhet. För egen del kan jag till alla delar ansluta mig till lagutskottets förslag och till de uttalanden som utskottet har gjort i sitt betänkande. Jag vill i det här sammanhanget än en gång betona vad som har sagts flera gånger tidigare, nämligen att avsikten med propositionen aldrig har varit att olagliga eller på annat sätt oacceptabla förhållanden skulle skyddas genom den nya lagstiftningen. Det jag har sagt nu framgår i och för sig för den som läser propositionen noggrant. Och som har framhållits av lagrådet, konstitutionsutskottet och lagutskottet innebär redan propositionens definition av begreppet företagshemlighet, att lagen över huvud taget inte omfattar, och därmed inte skyddar, uppgifter som avser brottsliga eller på annat sätt oacceptabla förhållanden. Men det hindrar ju inte att saken kommer till direkt uttryck i lagen. Jag delar helt lagutskottets slutsats att det är angeläget att så sker. Den debatt som har varit visar ju att lagförslaget har missförståtts, och ett förtydligande på den punkten är därför viktigt. Sammanfattningsvis kan sägas att den föreslagna lagen innebär en förstärkning av skyddet för företagshemligheter utan att den utgör något hot mot den fria opinionsbildningen. Till den slutsatsen har också en bred majoritet inom lagutskottet kommit. Det tycker jag är mycket glädjande men egentligen inte förvånande. När det i den allmänna debatten har rests krav på att propositionen skall återkallas, har regeringen gjort den bedömningen, att ett förtydligande av lagen mycket väl kunde göras under riksdagsbehandlingen. Händelseutvecklingen visar att den bedömningen var riktig. Det finns i alla fall de som menar att man inte skall införa den nya lagen redan nu. Man skulle i stället invänta resultat av det utredningsarbete som pågår inom meddelarskyddskommittén. Skälet härför skulle vara att det föreligger ett samband mellan lagförslaget om företagshemligheter och meddelarfriheten enligt tryckfrihetslagstiftningen. Enligt min mening finns det inget skäl för att se saken på det sättet. När det gäller anställdas möjligheter att påtala och offentliggöra uppgifter om brott och andra missförhållanden innebär lagförslaget om företagshemligheter faktiskt en förbättring i förhållande till nuläget. Meddelarskyddsutredningens arbete kan tänkas resultera i att man senare tar ytterligare steg i den riktningen. Men det är ju inget argument mot att redan nu införa lagen om företagshemligheter. Som jag tidigare har sagt är det en angelägen reform.

Fru talman! Riksdagen skall nu behandla förslaget till lag om företagshemligheter, som populärt går under namnet lex Bratt. Det kommer säkert att bli en ingående debatt, och jag noterar med gillande att justititeministern är närvarande i kammaren och väl beredd att delta i debatten. Låt mig till en början en gång för alla fastslå följande. Folkpartiets utgångspunkt är att gällande lagstiftning om företagshemligheter, som i sina centrala delar härrör från 1919, är i behov av modernisering. Vi är helt överens om detta. Men framför allt föreligger ett uppenbart behov av en balansering mellan ett rimligt företagsskydd och den självklara yttrandefrihet som kännetecknar ett öppet demokratiskt samhälle. Folkpartiet har under hela ärendets gång framfört intensiv kritik mot lagförslaget både beträffande den formella handläggningen och beträffande det materiella innehållet. Denna kritik skall fullföljas här. Lagstiftningsärenden skall givetvis alltid handläggas omsorgsfullt. Detta lagförslag är ett mycket komplicerat ärende. Därför ställs extra krav på omsorg, särskilt beroende på att här berörs grundlagsfästa rättigheter, i detta fall yttrandefriheten. Ärendet började med en utomordentligt dålig regeringsproposition, som omedelbart döptes till ”munkavlelagen”. Trots upprepade och hårda krav, särskilt från folkpartiet, återkallades inte propositionen. Följden blev därför oundviklig: propositionen ”mosades” av lagutskottet, lagrådet och konstitutionsutskottet. Efter en fullständig omarbetning ligger nu på riksdagens bord ett helt nytt lagförslag. Detta omarbetade lagförslag är visserligen bättre än regeringsförslaget, men det var väl heller inte förvånande. Fortfarande är emellertid utskottsförslaget behäftat med en grundläggande svaghet. Skyddet för företagshemligheter är inte synkroniserat med ett meddelarskydd på enskilda sektorn. Dessa två frågor hänger oskiljaktigt ihop och varken kan eller bör behandlas var för sig. Detta inser nästan alla som är intresserade av problematiken. Dessutom underlättas denna nödvändiga samordning genom att en utredning redan pågår om meddelarfrihet på enskilda sektorn. Trots detta avstyrktes folkpartiets yrkande om samordning mellan företagsskydd och meddelarskydd. I detta läge framförde folkpartiet att det av en mindre grupp politiker inom lagutskottet helt omarbetade förslaget skulle åtminstone remitteras till alla berörda parter, alltså till företagen och deras anställda samt massmedia och dömande instanser. Men även detta yrkande avstyrktes. Det är både obegripligt och odemokratiskt. Sammanfattningsvis kan utan överdrift fastslås att handläggningen av detta lagstiftningsärende har varit undermålig i särklass. Fru talman! Lagutskottets majoritet bestående av socialdemokrater, moderater och centerpartister har nu lagt fram sitt förslag till lag om företagshemligheter. Mot detta har minoriteten framfört sina reservationer. Folkpartiets huvudskäl för sitt ställningstagande är att en lagstiftning om företagshemligheter måste samordnas med en reglering av meddelarskydd på enskilda sektorn. Därigenom kan man säkerställa den viktiga balansen mellan yttranderätt och företagsskydd. Utskottsmajoritetens förslag utgör ett ”hopplock” från proposition, från lagutskottets kanslipromemoria, från lagrådets utlåtande och från konstitutionsutskottets yttrande. Man har alltså bildligt talat försökt plocka ”russin” från olika håll och sedan försökt ”baka en egen kaka”, men produkten blev som väntat knappast en särskilt välsmakande anrättning. Fru talman! Folkpartiet har inte kunnat stoppa detta lagförslag i avvaktan på meddelarfrihetsutredningens förslag. I denna situation får vi nu övergå till att kritisera liggande lagförslag i sak. Det nu aktuella förslaget är som sagt naturligtvis bättre än propositionen, vilket i och för sig inte säger så mycket. Den grundläggande förbättringen är dock att den s.k. munkaveln ersatts av en säkerhetsventil — f.ö. en modell som jag personligen framförde i en debattartikel redan under sommaren 1988. Men i lagförslaget kvarstår många oroande punkter. Det gäller just denna säkerhetsventil. Utgångspunkten är att straff och/eller skadestånd för röjande av företagshemlighet skall utdömas endast vid ”obehöriga” angrepp. Alltså: Det är tillåtet att röja brott eller andra allvarliga missförhållanden som förekommer på ett företag. Men här finns en viktig begränsning. Rätten att avslöja brott som inte har fängelse i straffskalan får betraktas som illusorisk.

Inga av alla dessa brott kan och bör betecknas som bagatellartade förseelser. Dessa brott har naturligtvis i många fall allmänintresse, men kan likväl i realiteten inte röjas av en anställd utan risk för påföljd. I den nu aktuella säkerhetsventilen krävs inte heller uttryckligen att skyddsbehovet skall vägas mot yttrandefriheten i det enskilda fallet. Detta föreslogs av lagrådet och fastslogs av konstitutionsutskottet, men slopades av lagutskottet. Det betyder alltså att det lagutskottsförslag som nu har lagts på riksdagens bord inte är granskat av konstitutionsutskottet. En ny form av säkerhetsventil föreslås nu av regeringen i en annan proposition, nämligen propositionen om sekretesslagen. Där skall inrättas en annorlunda ventil. Av propositionen framgår det att uppgifter om ”hemliga” företagsförhållanden som framkommit vid myndigheternas tillsynsverksamhet skall i fortsättningen få lämnas ut om det har ”allmänintresse”. Härigenom blir det svårförståeliga olikheter om en ”företagshemlighet” läcker ut direkt från företaget eller via en myndighet. Samordning mellan dessa säkerhetsventiler borde naturligtvis ske, dvs. mellan sekretesslagen och företagshemlighetslagen. För övrigt måste betonas att ingen säkerhetsventil i världen, oavsett utformning, kan ersätta meddelarskydd på den enskilda sektorn. Detta är ett ofrånkomligt faktum som tydligt påvisar svagheten i den nu aktuella lagregleringen. Också en annan och försåtlig punkt i lagförslaget måste uppmärksammas. Den som utan behörighet bereder sig tillgång till eller tar befattning med företagshemlighet drabbas av straff och skadestånd. Men det gäller inte i de fall uppgiftslämnaren har haft publiceringssyfte. I dessa fall kolliderar lagförslaget med grundlagen, och lagförslaget måste då naturligtvis vika. Resultatet blir alltså frihet från såväl straff som skadestånd. En särskild skadeståndsfråga är extra oklar. Enligt lagförslaget, och också av vad vi har hört här av justitieministern, skall skadestånd utdömas med högre belopp enligt denna lag än enligt allmänna principer. Av denna anledning införde lagutskottet — på socialdemokraternas initiativ — en möjlighet till jämkning av skadeståndsskyldigheten, om det kunde anses skäligt i det enskilda fallet. Framför allt gäller det om en anställd riskerar att drabbas av skadeståndet. Då skall enligt utskottet jämkning ske ”efter mönster av 60 § Medbestämmandelagen”. En jämförelse skall alltså göras mellan medbestämmandelagen och företagshemlighetslagen, och i princip skall man därefter välja det ”billigaste” alternativet. Resultatet torde då väl ytterst bli att högst 200 kr. i skadestånd kan utdömas enligt känt mönster. Däremot kvarstår upplysningsvis det maximala fängelsestraffet om sex år. Om det sägs inget direkt angående jämkningsregler. En ytterligare invändningspunkt handlar om behandlingen i lagförslaget av de anställdas tystnadsplikt. Bakgrunden är att det finns olika typer av tystnadsplikt, nämligen avtalad, underförstådd, som följer av själva anställningsförhållandet, eller lagstadgad sådan. Huvudfrågan gäller nu om en tystnadsplikt kan inskränka yttrandefriheten. Enligt gällande bedömning bryter meddelarskyddet eventuellt igenom en underförstådd tystnadsplikt men inte övriga former av tystnadsplikt. En säkerhetsventil, som vi nu diskuterar, bryter enligt uppgift igenom vissa men inte alla tystnadsplikter. Jag är angelägen om att poängtera att rättsläget är komplicerat och oklart. I vart fall torde resultatet bli, efter det att den nya lagstiftningen trätt i kraft, att avtalade tystnadsplikter kommer att kraftigt öka i antal som en följd av detta lagförslag. Det är därför rimligt att lagstiftaren överväger en begränsning av dessa avtalsmöjligheter — det kan ju passa bra att nämna detta när justitieministern är närvarande här. I annat fall kan man riskera att lagen lätt kringgås. En grundläggande invändning är att lagförslaget är allmänt svårbegripligt. Det beror bl.a. på att produkten är en hybrid som skapats genom ”hopplock” från en rad alternativa förslag och att slutprodukten inte har granskats i någon remissomgång. Allt detta bäddar för stora tillämpningsproblem till nackdel för alla berörda. Fru talman! Den viktigaste kritiken mot förslaget till lag om företagshemligheter riktar sig mot lagförslagets grundbult, dvs. balansen mellan företagens skydd och medborgarnas yttrandefrihet. Här gäller det att finna en finstämd balanspunkt. Många förslag till sådan balansering har framförts under ärendets gång. Propositionen hade en, om än oklar, åsikt. Lagutskottets kanslipromemoria bidrog med en annan uppfattning. Lagrådet föreslog en tredje modell, och lagutskottets majoritet har nu presenterat en fjärde ståndpunkt. Kritik lär väl komma från många håll när sanningen om lagförslagets verkliga innebörd uppenbaras. Folkpartiet är inte övertygat om att lagförslaget har fångat den viktiga och riktiga balanspunkten mellan yttrandefriheten och företagsskyddet. Detta understryks särskilt av den olyckliga oenigheten mellan lagutskottet å ena sidan och konstitutionsutskottet jämte lagrådet å den andra sidan i detta ärendes kärnfråga. Den bästa lösningen hade naturligtvis varit att avvakta meddelarfrihetsutredningens förslag och efterföljande remissutfall. En sådan handläggningsordning hade utgjort den bästa garantin för att fastställa den eftertraktade finstämda balanspunkten mellan företagens rimliga skydd för sina företagshemligheter och medborgarnas berättigade krav på yttrandefrihet. Fru talman! Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till folkpartiets reservation nr 1 i lagutskottets betänkande 1988/89:LU30.

Fru talman! Vänsterpartiet kommunisterna accepterar inte förslaget till lag om skydd för företagshemligheter, den s.k. lex Bratt. Vi gör det inte, eftersom det är fråga om en lag som ingen har bett om, som inte behövs, som inte är tidsenlig och som inte rimmar med den allmänna opinionens rättsuppfattning. Den innehåller vidare så mycket otydliga och diskutabla formuleringar att förslaget även i det avseendet uppvisar stora likheter med lilla katekesen. Dvs. båda kräver ingående förklaringar för att över huvud taget närma sig begreppet begripligt för vanligt folk. Att förslaget, om det går igenom, dessutom allvarligt skulle försvåra och begränsa facklig verksamhet är en annan viktig anledning till vpk:s avslagsyrkande. Över huvud taget är det en gåta hur en regering, som åtminstone i några avseenden fortfarande säger sig ha band kvar till arbetarrörelsen, kan ligga bakom ett förslag som detta. Och att socialdemokraterna i lagutskottet, särskilt efter dåvarande justitieminister Thage Petersons uttalande i somras om att den kritik som har framförts mot förslaget verkade vara berättigad och att han hade för avsikt att ”rota i ärendet”, som det stod i tidningarna, trots detta har fortsatt att driva frågan är, milt sagt, svårförståeligt. När under resans gång tog prestigen överhanden över vanligt sunt förnuft? Vänsterpartiet kommunisterna har, förutom att vi kritiserat förslaget i dess helhet, även anvisat en väg ut ur denna penibla situation. Vi har visat på motsättningarna mellan lagförslaget om företagsspioneri och meddelarskyddet och har föreslagit att man inväntar den sittande meddelarskyddskommitténs arbete och slutsatser innan en ny lag som har anknytning till denna problematik formuleras. Tyvärr har vårt förslag avvisats. Jag är övertygad om att framtiden kommer att visa att det hade varit klokt att gå på denna linje. Att på det sätt som nu görs föregripa resultatet av meddelarskyddskommitténs arbete är inte bara oklokt, utan det strider också mot vederbörlig riksdagspraxis. Hur ofta motiveras inte motionsavslag just med hänvisning till att en sittande utredning arbetar med frågan och att det är rimligt att invänta vad utredningen kommer fram till innan det är dags för beslut? Litet senare i dag kommer vi att mötas av exakt den formuleringen, och alla här i kammaren känner igen den. Jag sade tidigare att det inte på något sätt har påvisats att det föreligger ett behov av ny lagstiftning med regler för starkare skydd för företagshemligheter som det nu utformade förslaget. Visst är vi i vpk införstådda med att affärsverksamhet — såväl privat som offentlig — behöver visst sekretesskydd. Inom normal sådan verksamhet förekommer givetvis handlingar och uppgifter som bör hållas förtroliga inom företaget och mellan affärspartner. För offentlig upphandling föreligger visst sådant sekretesskydd. Ett motsvarande skydd för privat företagsverksamhet är naturligtvis rimligt. Men det är inte detta som det föreliggande förslaget i huvudsak handlar om! Det riktar sig inte i första hand mot konkurrerande företag utan sätter in all kraft mot enskilda arbetare och tjänstemän inom ett företag. Dessa skulle med det nya förslaget hamna i orimliga lojalitetskonflikter. Vi behöver inte fler människor som är skrämda till tystnad. Däremot behöver detta land betydligt fler människor som har den moraliska styrka och det mod som Ingvar Bratt har visat i Boforsaffären. Det finns säkerligen fortfarande en ansenlig mängd smutsig byk som behöver tvättas grundligt. Då skall vi inte här i riksdagen hindra att kunskap om sådan smuts sprids! Den kritik som har riktats mot propositionen alltsedan den lades fram förra året har föranlett lagutskottet att göra vissa ändringar i lagförslaget. Lagutskottet har uttalat att ett redan begånget brott eller redan utövad, helt oacceptabel verksamhet inte kan utgöra en företagshemlighet i lagens mening. Vidare har utskottet lagt till en bestämmelse som från lagens tillämpningsområde undantar anskaffande, utnyttjande och avslöjande av en företagshemlighet som skäligen kan misstänkas utgöra brott på vilket fängelse kan följa eller som kan anses utgöra annat allvarligt missförhållande i näringsidkarens rörelse. Utskottsmajoriteten anser att dessa förändringar i lagförslaget undanröjer grunden för den kritik som har menat att förslaget skulle förhindra avslöjanden av brott eller miljöfarlig verksamhet. Detta är en felsyn. Det är naturligtvis en oerhört vansklig uppgift för en anställd att avgöra när rättegångsbalkens krav på skälig misstanke om brott är uppfyllt. Skulle Ingvar Bratt ha vågat göra sina avslöjanden om Bofors vapenaffärer om den nu föreslagna lagen hade gällt? Knappast! Förhållanden i ett företag som framstår som klart otillbörliga eller klandervärda skall få avslöjas utan att det skall anses strida mot den nya lagstiftningen. Förhållanden som ”bara” är otillbörliga eller klandervärda får däremot ej röjas. Om ett företag utsätter sina anställda eller kringboende för allvarliga miljörisker får det röjas, däremot inte om det är fråga om miljörisker som inte klassificeras som allvarliga. Det här är precis lika absurt som det låter. Kommer en anställd som saknar högskoleutbildning i kemi att under dessa förhållanden våga avslöja kännedom om nedgrävda gifttunnor på sin arbetsplats? Tänk om giftet inte är så starkt att miljörisken kan klassas som allvarlig! Vad gör han då? Skumma vapenaffärer — hur olagliga är de egentligen? Kommer de, om de avslöjas, att leda till fängelse för någon eller ej? Brott mot arbetsmiljölagstiftningen — hur är det med dem? Har en ägare till ett företag rätt eller ej att trixa med kapitalet och redovisningen i sitt företag? Den anställde måste veta detta på förhand. Högskoleutbildning i såväl kemi som ekonomi och juridik bör tydligen hädanefter vara baskrav för anställda, alla kategorier. Har de inte detta bör de åtminstone i rimlighetens namn vara dokumenterat klärvoajanta för att kunna avgöra huruvida de bör avslöja en oegentlighet som de känner till i ett företag eller ej. Utskottet presenterar en fullständigt fantastisk lösning för en anställd som till äventyrs inte har denna högskoleutbildning eller inte är klärvoajant och som befinner sig i ett sådant här dilemma. Utskottet säger: ”I sådana situationer ter det sig naturligt att han utan att röja hemligheten rådgör med och inhämtar synpunkter från andra, t.ex. sina fackliga förtroendemän. Väljer han slutligen att röja företagshemligheten får han dock själv ta konsekvenserna av sitt handlande.” Fru talman! Hur dessa fackliga förtroendemän skall kunna lägga synpunkter på frågan om röjande av en företagshemlighet som de inte känner till framgår tyvärr inte av vad utskottet anför. Jag kan inte bli klok på hur de skall kunna göra det. Häleribestämmelsen i 8 § kan komma att bli ett hot mot facklig verksamhet. Som exempel kan jag ta ett mål om ersättning enligt lag om rätten till arbetstagares uppfinning. Vid en domstolstvist om skälig ersättning till arbetstagaren för en uppfinning företräds denne genom en förbundsjurist hos sin fackliga organisation. Som underlag för beräkningen av ersättningsanspråket finns behov av vissa försäljningssiffror, av vilka kan utläsas vilken ekonomisk vinst som arbetsgivaren har haft av uppfinningen. Arbetsgivaren vägrar att lämna ut uppgiften. Arbetstagaren kopierar olovligen vissa arbetsgivaren tillhöriga handlingar, där siffrorna framgår, och lämnar dem till sitt juridiska ombud. Ombudet har vissa misstankar om att hans klient kan ha kommit över uppgifterna olovligen men åberopar dem i alla fall i domstol. Ombudet kan då enligt den föreslagna lagen dömas att ersätta arbetsgivaren för den skada som denne lider genom att uppgifterna har blivit kända. Det här var bara ett exempel på vilka orimliga konsekvenser som det föreliggande förslaget kan få. Fru talman! Lagförslaget bör inte genomföras ens i den form det fått efter lagutskottets ändringar. Resultatet av meddelarskyddskommitténs arbete bör inväntas, och därefter bör regeringen komma tillbaka med ett bättre genomtänkt förslag. Ett sådant förslag bör bygga på en medveten avvägning mellan det privata intresset av sekretess och det allmänna intresset av insyn, ifrågasättande och öppen demokratisk diskussion. Slutligen, fru talman, vill jag också påpeka att i vår tids Sverige är det inte mer hemlighetsmakeri som behövs, utan mer insyn, öppenhet och demokrati. Det år som gått sedan propositionen lades fram visar på en rad andra punkter med all tydlighet att så är fallet. Jag yrkar härmed bifall till vpk:s reservation nr 2, om avslag på propositionen och begäran om ett nytt lagförslag.

Fru talman! Det lagförslag om skydd för företagshemligheter som vi i dag skall ta ställning till innebär, som vi redan har hört, ett par väsentliga nyheter i förhållande till tidigare lagstiftning. Man inför begreppet företagsspioneri och straffbelägger olovlig befattning med företagshemligheter, ett slags hemlighetshäleri. Varför kommer det här lagförslaget nu? Historiskt sett är den lag som nu skall ersättas från 1931. Det är lagen om illojal konkurrens. Den bygger på tankar som presenterats redan under 1910-talet. Den har knappt använts. Det finns sju avgöranden från högsta domstolen; två stycken från 1934, två stycken från 1936 samt från 1950, 1967 och senast från 1970. På 1960-talet utreddes frågan om en ny lag. Utredningen ledde då inte till någon lagstiftning. 1979 ”återuppväcktes” frågan om en ny lag av den borgerliga regeringen. En ny utredning tillsattes. Den kom med sitt betänkande 1983. Sedan somnade frågan in igen för att åter väckas nu i slutet av 80-talet. Är det en tillfällighet att den väcktes efter det att Ingvar Bratt avslöjade Bofors vapensmuggling och att han skulle ha dömts om regeringspropositionens regler gällt? Jag skulle gärna vilja tro det, och därför har jag letat efter goda skäl för en ny lag. Finns det en rad rättsfall där lagen om illojal konkurrens kommit till korta? Nej. Lagen har, som jag förut sade, tillämpats ett fåtal gånger. Näringslivet har inte velat hävda att det finns ett behov av en ny lag. De skäl som anförs i utredning och betänkande bygger på att den gamla lagstiftningen är just gammal och att ”en modern lagstiftning av god internationell standard får sägas ha ett självständigt värde”, som det står i utredningen. Saknas det möjligheter i nuvarande lagstiftning att i praktiken beivra fall av företagsspioneri? Nej, det saknas inte. Tvärtom torde brottsbalkens regelsystem räcka ganska långt i de flesta praktiska fall. Gärningen kan oftast rubriceras som stöld, bedrägeri, olaga intrång, olovlig avlyssning osv. I de flesta fall rör det sig då om folk som kommer utifrån. För att skydda sig emot att anställda röjer företagshemligheter brukar man skriva avtal med dem, där den anställde förbinder sig att hålla hemligheter hemliga. Dessutom skulle en företagare säkert tänka sig för flera gånger innan han drar en anställd eller en konkurrent inför domstol enligt lagen om skydd för företagshemligheter. Dels måste han offentligen avslöja att konkurrenten faktiskt är i besittning av information som är av betydelse för konkurrensförmågan, dels får hans kunder och leverantörer lätt den uppfattningen att han har opålitlig personal och slutligen kommer en vidare krets av konkurrenter att kunna ta del av de skyddsvärda uppgifter som kommer fram i samband med domstolsförhandlingarna. Sannolikheten är stor att han väljer ett annat sätt att lösa sitt problem än att gå till domstol. Ett eventuellt skadestånd skulle inte täcka den nya skada som skulle uppstå. Ingenting talar alltså för att detta är en lag som är särskilt angelägen eller som brådskar. Varför vill inte utskottsmajoriteten vänta på resultatet av meddelarfrihetskommitténs arbete? Den skall ju utreda meddelarfriheten mellan enskilda, för att sedan komma med förslag till principer för en lagstiftning på just detta område, en lagstiftning som kunde bli enhetlig för olika områden. Skälen som anförs för detta förslag är att det är angeläget med en ny lag, men det finns ingenting som styrker det. Utskottets jurister har arbetat fram ett förslag som skiljer sig från propositionens kritiserade förslag. Man säger där om det förhållande man tidigare har kritiserat, att en anställd som röjer en företagshemlighet som innebär ett brott inte skall kunna straffas enligt det nya förslaget. På den punkten tvistar utskottets politiska jurister. Det hörde vi senast i morgonens Ekosändning. Efter behandlingen i utskottet har jag talat med flera andra jurister, och de har alla haft olika uppfattning om hur lagen skulle tillämpas i konkreta fall, som t.ex. fallet Ingvar Bratt och Bofors. Det faktum att oenigheten bland fackfolk är så stor redan nu, bör riksdagen ta som ett varningstecken och därför avslå lagförslaget. Jag yrkar därför avslag på utskottsmajoritetens förslag och bifall till mp:s reservation nr 3. Om den faller kommer miljöpartiet att i tur och ordning stödja reservationerna 2 och 1. Skälen till att inte anta den här lagen är uppenbara: — den behövs egentligen inte, —- den kommer att bli svår att tolka, eftersom tolkningsstriderna redan är i gång. Vad innebär t.ex. att röjandet av en hemlighet skall vara ägnat att medföra skada för näringsidkaren i konkurrenshänseende? Betydelsen av ordet ägnat är oklar. Det behövs tydligen inget uppsåt att skada. Var drar man gränsen? Vad innebär konkurrenshänseende egentligen? Vad som menas verkar klart vid ett första påseende, men var går gränsen för konkurrens? Gäller inte lagen inom företag som har monopol på marknaden eller som har en dominerande ställning på marknaden? Gäller konkurrensen alla företag inom samma bransch på hela jorden eller bara inom Sverige eller Europa? Vad händer med den som avslöjar en företagshemlighet, som han tror är brottslig eller utgör ett annat allvarligt missförhållande, och det sedermera visar sig att han misstagit sig på missförhållandets art och grad? Kan han gå fri? Utskottets jurister säger det, liksom Allan Ekström. Men andra jurister påstår att han kommer att straffas. Fru talman! Föreställ er en situation som den i Teckomatorp. En anställd har noterat att det produceras stora mängder giftigt avfall på fabriken. Han har också noterat att det inte kommer transporter i tillräcklig mängd för att köra detta avfall till destruktionsanläggning. Han börjar fundera. Hur skall han få fram bevis? Det går inte att bara komma och påstå att man tycker att det körs för litet till destruktionsanläggningen. Han letar efter bevis som är objektiva och klara. Han går in i företagets bokföring för att titta på fakturor, kanske på produktionssiffror för att se hur mycket avfall som har producerats. Sedan ser han efter på fakturorna från transportbolaget hur mycket som har körts därifrån. När han går där och letar stöter någon på honom. Vem trori efterhand på honom när han säger att han bara ville se om det hade skett ett brott. Hans arbetsgivare kommer absolut att påstå att inget brott har ägt rum och att vederbörande är ute i andra ärenden. Hur skall den här personen kunna bevisa sitt uppsåt? Antag också att någon i hans skrivbord råkar hitta ett visitkort från en konkurrent? Hur skall det bevisas att det inte är han som har lagt dit visitkortet? Det blir kanske företagets bevis mot honom. Bevisbördan åläggs i det här fallet den misstänkte. Det är också ett avsteg från normal rättspraxis. Jag skall inte utveckla frågan om den anställdes situation så mycket, eftersom Elisabeth Persson gjorde detta på ett alldeles utmärkt sätt. Men den anställde hamnar ju ständigt i det läget att han frågar sig: Vågar jag eller vågar jag inte, hur skall jag bedöma situationen? Hur skulle Ingvar Bratt ha gjort om den här lagen hade gällt? Med stor sannolikhet skulle han inte ha vågat ta reda på de saker som han verkligen tog reda på och sedan avslöjade. Lagen kommer nu i stället att bli ett redskap för mobbning inom företag, och vi vet redan nu att detta är ett problem. Folk kan av olika anledningar anses misshagliga, de är kanske för duktiga eller kanske har de någon liten egenhet i sin personlighet som gör dem oönskade. På detta sätt kan man alltid påstå att de har gjort någonting inom företaget, tagit reda på saker som de inte borde ha tagit reda på. Det allvarliga med förslaget är att själva kunskapsinhämtandet betecknas som företagsspioneri och kan straffas med upp till sex års fängelse. Man behöver alltså inte ha avslöjat företagshemligheten för någon konkurrent eller rent av ha för avsikt att göra det för att dömas till upp till sex års fängelse och eventuellt till skadestånd. Detta är alltså en mycket stor begränsning av vår grundlagsskyddade informationsoch yttrandefrihet, dvs. att inte ens få skaffa sig kunskap. Lagförslaget ger näringsidkaren monopol på information inom sitt företag. Han har rätt att bestämma vad en anställd skall få lära sig och inte lära sig. Det är överraskande både att förslaget kommer från ett arbetarparti och att moderata samlingspartiet, som annars är mycket angeläget om den personliga friheten, faktiskt ställer upp för lagförslaget: att kriminalisera kunskapsinhämtandet, begränsa informationsfriheten och yttrandefriheten. När man gör en sådan här allvarlig inskränkning av grundlagsskyddet som lagen innebär, bör det först råda stor politisk enighet, men det gör det inte nu. Därför bör förslaget avslås. Invändningarna mot förslaget är så stora, att om det trots allt antas i dag, behöver det läggas på is en tid, vändas och vridas på, granskas och diskuteras. Har man kunnat vänta i över 20 år med lagen skadar det inte att vänta ett år till. informationsfriheten är så allvarlig, har vi valt att utnyttja grundlagens möjligheter att begära att lagförslaget blir vilande. Därför yrkar jag, att om riksdagen antar föreliggande förslag till lag om skydd för företagshemligheter, riksdagen därutöver beslutar att den antagna lagen skall vila i minst tolv månader, räknat från den dag då lagutskottets betänkande anmäldes till bordläggning, dvs. den 3 maj 1989. Miljöpartiet gör detta med stöd av 2 kap. 12§ tredje stycket i regeringsformen och 5 kap. 18§ första stycket i riksdagsordningen. Detta innebär att tio ledamöter har rätt att begära att ett lagförslag blir vilande, och det blir vilande om mer än en sjättedel av riksdagens ledamöter sedan röstar för detta vilande. Jag hoppas att jag kommer att få stöd för det här, åtminstone av folkpartiet och vpk. Inte heller håller jag för uteslutet att efter dagens debatt även andra partier ställer upp.

Fru talman! För att en marknadsekonomi skall fungera är det en förutsättning att det råder en fri och på lika villkor baserad konkurrens på näringslivets område. Detta är något som är till nytta både för företagen och för samhällsekonomin i stort. Också den enskilde konsumenten tjänar på att det finns en effektiv och rättvis konkurrens mellan företagen på marknaden, för då får han ett bättre utbud av varor och tjänster att välja på till lägre pris. Men för att företagen skall kunna konkurrera på lika villkor är det helt nödvändigt att det kunnande och den kunskap som har vuxit fram inom ett företag också kan få stanna kvar i det företaget och inte utan vidare kan utnyttjas av företagets konkurrenter. För vilka blir konsekvenserna om det inte finns ett fungerande skydd för t.ex. produktionshemligheter, uppgifter om distribution, marknadsföring och affärskontakter inom företagen? Jo, många företag kommer att tycka att de inte är någon idé att investera i tekniskt utvecklingsarbete och forskning. Frukten av ett sådant arbete kommer ju ändå att falla i händerna på konkurrerande företag. Särskilt betänkligt är det om utländska intressenter — kanske genom utskickade industrispioner — har möjlighet att fritt bedriva efterforskning av de svenska företagens affärshemligheter. Vidare är det över huvud taget inte försvarbart att någon skall ha lov att ostraffat snylta på ett annat företags utvecklingsinsatser. Det är också så, att vi behöver en internationellt sett rimlig skyddsnivå för att svenska företag skall kunna dra till sig utländskt kunnande. Den lagstiftning som vi har i dag förmår inte att tillgodose de här kraven.. Det finns alltså ett mycket stort behov av en mera tidsenlig och ändamålsenlig lagstiftning på det här området. Det förslag till lag om skydd för företagshemligheter som kammaren nu har att ta ställning till fyller i stort sett det behovet. Det finns de som menar att man på några punkter kunde ha gått ännu längre när det gäller skyddsaspekterna, men ser vi till helheten är det här en bra lagstiftning, som kommer att bli till gagn för det svenska näringslivet och därmed också för hela samhället. Fru talman! Jag skall inte i detalj gå in på hur lagförslaget är utformat, men jag skall peka på några punkter. En viktig punkt i förslaget är att det ger möjligheter att snabbt och effektivt ingripa mot företagsspioneri och andra olovliga former av befattning med företagshemligheter. Vidare finns det i lagen regler om skadeståndsskyldighet för bl.a. anställda och parter i affärsförhållanden som obehörigen utnyttjar eller röjer en företagshemlighet. En särskild regel i lagen medger att skadestånd vid angrepp på en näringsidkares företagshemlighet kan beräknas på ett för näringsidkaren fördelaktigare sätt än vad som följer av nu gällande regler. Det finns också en bestämmelse i lagen som innebär att skyddsreglerna i lagen gäller även i de fall då en företagshemlighet felaktigt lämnats ut från en myndighet. Denna bestämmelse fanns inte i regeringens proposition utan har tillkommit under ärendets beredning i lagutskottet, och innebär att motionen av Nic Grönvall därmed har tillgodosetts i detta avseende. Vidare har vi i lagutskottet kompletterat den föreslagna lagen med en särskild regel som innebär att brott och allvarliga missförhållanden i en näringsidkares rörelse får avslöjas utan risk för påföljd. Syftet med den regeln är i första hand att värna om en fri och öppen debatt i samhället. Men också företagen och industrin har ett intresse av att skumraskaffärer blir avslöjade. Om en företagare sätter sig över gällande bestämmelser, innebär nämligen det som regel att han bereder sig fördelar som hans konkurrenter inte har, och resultatet blir en snedvridning av konkurrensförhållandet mellan företagen. Sammanfattningsvis kommer alltså den föreslagna lagen att ge ett bra och ändamålsenligt skydd för sådana uppgifter och förhållanden inom företagen som inte bör få någon spridning utanför företaget. Också i rent lagteknisk mening tillgodoser lagen de krav man har rätt att ställa på en så viktig lagstiftning som det här är fråga om. Det är inte många lagstiftningsärenden genom åren som har fått en lika grundlig och tidskrävande beredning i lagutskottet. Regeringens proposition kom på riksdagens bord för ett år sedan och detaljgranskades sedan under sommaren och hösten av utskottets jurister. Denna granskning ledde fram till en särskild promemoria och ett reviderat lagförslag. Utskottet lät sedan promemorian granskas av lagrådet. Vidare inhämtade vi yttrande från konstitutionsutskottet. På grundval av lagrådets och konstitutionsutskottets synpunkter utarbetades sedan det slutliga lagförslag som finns här i utskottets betänkande för kammarens behandling i dag. Resultatet av detta noggranna beredningsarbete inom lagutskottet är att vi har fått en lagstiftningsprodukt om skydd för företagshemligheter som till både innehåll och form är bättre än det förslag regeringen lade fram för över ett år sedan och som i alla avseenden uppfyller de krav som kan ställas på en lagstiftning av den här karaktären. Fru talman! För att inte splittra själva debatten hade jag tänkt att inte här gå i polemik med de reservanter som haft ordet före mig. Jag vet att utskottets vice ordförande står på talarlistan efter mig, och jag hade tänkt att vi skulle få en sammanhållen debatt.

Det är bara på den punkten jag nu vill reagera. Jag har, fru talman, redogjort för hur utskottet har hanterat den här frågan, och det är en orimlig ståndpunkt som Bengt Harding Olson har intagit när det gäller själva hanteringen av ärendet. Sällan har ett förslag behandlats så noggrant av något av riksdagens utskott som just detta förslag. Att då stå i talarstolen och påstå att handläggningen är undermålig — det är minst sagt häpnadsväckande. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet.
Fru talman! Jag hade också tänkt att jag inte skulle behöva gå i polemik mitt inne i själva debatten, men jag känner mig uppmanad att göra det nu. Jag vidhåller vad jag har sagt, nämligen att det varit en undermålig hantering av lagstiftningsärendet. Jag har sagt vad jag tycker om regeringens handläggning, och jag är beredd att upprepa vad jag tycker om utskottets. Det som är förvånande är faktiskt inte vare sig mitt eller folkpartiets ställningstagande utan snarare moderaternas ställningstagande. Det finns anledning att fundera över om verkligen moderaterna — och jag tänker särskilt på deras företrädare nu, Rolf Dahlberg -— från början har vetat vad de har velat i det här ärendet. Först får man en proposition som man inte motionerar mot, och uppenbarligen då accepterar. När sedan propositionen ingående och på ett grundläggande sätt omarbetas — jag vill påstå till oigenkännlighet på viktiga punkter — accepterar man det också. Så tala om förvånande ställningstagande! Jag vet, fru talman, att det är en bedömningsoch värderingsfråga. Men vad jag skall säga nu är ingen bedömning eller värdering, utan det gäller ett konstaterande. Kan verkligen Rolf Dahlberg på fullt allvar göra gällande att det är bra att vi i riksdagen tillverkar lagar och sedan beslutar om dem utan att berörda parter har fått yttra sig? Folkpartiet har i lagutskottet yrkat att detta förslag skall remitteras för att arbetstagarorganisationerna och arbetsgivarorganisationerna skall få säga sitt, liksom pressens företrädare — inte bara för att skriva om detta, för de skall också hantera den här lagstiftningen när de möter uppgiftslämnare — och de rättsliga instanserna. De fick tacknämligt nog säga sitt inför propositionsskrivandet. Men utskottet, med sitt helt nya förslag — med stöd av Rolf Dahlberg — förmenade dem att yttra sig över det här lagförslaget. Det är förvånande, Rolf Dahlberg, särskilt ur demokratisk synpunkt. Jag är övertygad om att vi kommer att ha bäddat för svårigheter vid tillämpningen.
Fru talman! Jag skall inte kommentera den första delen av Bengt Harding Olsons inlägg, där han konstaterar att vi moderater inte väckt någon motion i ärendet. Det finns för övrigt en moderatmotion. Vad som hände vid utskottets genomgång sommaren och hösten 1988 vet Bengt Harding Olson mycket väl. Det var inte någon totalt ny produkt som togs fram. Det var förtydliganden på några punkter, där det uppstod debatt om propositionens förslag. Att då hävda att de som från början ansåg att propositionen som helhet var ett bra underlag för ett ställningstagande skulle ha intagit någon ny ställning efter genomarbetningen är naturligtvis fel, och det vet Bengt Harding Olson — så var inte fallet. Det var alltså förtydliganden på några viktiga punkter som gjordes. De förslagen och de lagtexterna fick ju lagrådet sedan granska, och lagrådet gjorde då ett par små justeringsändringar, som också utskottets majoritet sedan accepterade. Konstitutionsutskottet fick yttra sig och anlägga synpunkter på det hela. Så säger Bengt Harding Olson att här har man bara hastigt tagit fram detta utan att olika instanser har fått yttra sig. Det är naturligtvis inte på det viset. Vad som har hänt med folkpartiet är ju att man totalt har tappat fattningen iden här frågan. Man bortser helt från att näringslivet verkligen ropar efter — och begär — en lagstiftning på det här området. När vi nu i utskottet har gått folkpartiet till mötes genom den omarbetning som jag har beskrivit, så står Bengt Harding Olson kvar på samma ställe precis som en istadig häst som inte går att rubba. Han står kvar vad som än händer. Vad som än görs och erbjuds så står han kvar. Den ståndpunkten har Bengt Harding Olson intagit hela tiden. Han fortsätter på samma sätt i dag och kommer naturligtvis att fortsätta att stå på samma fläck oavsett vad vi gör. Därför är det egentligen inte så stor idé, fru talman, att försöka övertyga Bengt Harding Olson om att det här är ett bra förslag, för han har bestämt sig. Han tycker inte att det är något bra förslag, inte heller det omarbetade förslaget.
Fru talman! Förhoppningsvis inser även Rolf Dahlberg att det naturligtvis är vilseledande att säga att propositionen bara blev förtydligad på några punkter genom den behandling som skett. Så till vida är uppenbarligen justitieministern, som jag ser glädja sig, överens med Rolf Dahlberg. Men faktum är dock fortfarande att en stor förändring har skett på den centrala punkten. Att att säga införandet av säkerhetsventilen inte utgjorde en stor och avgörande förändring är inte korrekt produktbeskrivning. Att säga att jämkningen av skadeståndsskyldigheten inte är någon viktig förändring är också att underskatta åtgärdens betydelse. Rolf Dahlberg sade att lagutskottet aldrig tidigare har gjort en så noggrann genomgång. Nej, tacka för det! Vi var denna gång tvungna att göra det beroende på propositionens utformning. Rolf Dahlberg tillade att lagutskottet faktiskt har skickat ärendet på remiss till lagrådet och konstitutionsutskottet. Ja, det är riktigt. Poängen är att lagrådet och konstitutionsutskottet föreslog en annan utformning av den s.k. säkerhetsventilen. Vad hände då i lagutskottet? Jo, lagutskottet struntade i de synpunkterna. Det räcker inte med att höra ett specialorgan och sedan strunta i vad det säger. Vi har också hört vad miljöpartiet anser om kollisionen med bestämmelserna i regeringsformen 2:12. I den viktiga frågan får jag inget svar. Tystnaden hänger i luften, så att säga. Jag har sagt att det inte har förekommit någon extern remissomgång och att ingen av de berörda parterna har hörts. Rolf Dahlberg sade inte ett dugg om det, för det är ju sant. För övrigt vill jag bara säga att det är riktigt att jag står kvar vid samma ställningstagande. Det är riktigt att jag har hållit samma linje hela ärendet igenom, men det har inte moderaterna gjort. Det var det jag försökte förklara. Jag tänker konsekvent driva denna linje. Jag har inte sagt att det är bra eller dåligt. Jag kan inte stå här och göra en avvägning och säga exakt var den rätta balanspunkten ligger. Jag och folkpartiet kräver bara att frågan skall samordnas med meddelarskyddskommitténs arbete. Jag kan inte förstå varför det skall vara så bråttom just nu när lagen har gällt i 70 år. Då kan vi tillämpa den några år till för att få en bra produkt. Det är bättre att få en bra produkt något senare än att få en dålig lagstiftningsprodukt i dag.

Fru talman! Företrädare för folkpartiet och vpk har i sina inlägg yrkat avslag på propositionen och begärt att regeringen skall lägga fram ett nytt lagförslag när resultatet av meddelarskyddskommitténs arbete föreligger. De har hänvisat till att det föreligger oklarheter beträffande lagens tillämpningsområde i förhållande till bl.a. tryckfrihetsförordningen och att ett beslut nu skulle komma att föregripa resultatet av utredningens arbete. Också miljöpartiets företrädare, Elisabet Franzén, har yrkat avslag på propositionen och sagt att riksdagen först bör avvakta resultatet av utredningens arbete. Vad först gäller påståendet om oklarheter beträffande tillämpningsområdet för det lagförslag som utskottsmajoriteten ställt sig bakom, så är det inte sant. Under den mycket noggranna beredning av ärendet som har ägt rum i lagutskottet har det alldeles klart framgått att bestämmelserna i den föreslagna lagen inte på något sätt ingriper i eller inkräktar på de rättigheter som tryckfrihetsförordningen och andra yttrandefrihetsrättsliga lagar ger. Både lagrådet och KU har klart uttalat detta och också konstaterat att lagen inte heller hotar den i övrigt genom regeringsformen garanterade fria åsiktsbildningen i samhället. Lagförslaget inverkar alltså över huvud taget inte på det yttrandefrihetsrättsliga regelsystemet. Det påståendet kan därför inte på något sätt binda upp arbetet för meddelarskyddskommittén, som ju har till uppgift att undersöka om det yttrandefrihetsrättsliga regelsystemet kan utsträckas till att i vissa fall gälla också i förhållandet mellan enskilda. Bengt Harding Olson borde böja sig för den sakkunskap som lagrådet och konstitutionsutskottet representerar i dessa frågor och inte framhärda i den felaktiga uppfattningen att den nu föreslagna lagen skulle klavbinda det arbete som bedrivs inom meddelarskyddskommittén. Det finns i stället, just av hänsyn till den fria opinionsbildningen, starka skäl att utan onödigt dröjsmål införa den av lagutskottet utarbetade lagen om skydd för företagshemligheter. Enligt de regler som gäller i dag har nämligen anställda som regel inte någon rätt att lämna ut uppgifter om missförhållanden i det företag där de är anställda. Det kan gälla exempelvis faror i miljön för anställda eller kringboende eller risker som drabbar konsumenter på grund av skadliga produkter. I lagutskottet har vi ansett att detta inte är någon tillfredsställande ordning. I lagförslaget har därför införts en regel som gör det möjligt också för de anställda att utan risk för straff eller skadestånd avslöja brott och allvarliga missförhållanden inom företaget. Det är för övrigt fel att bara brott som kan ge fängelse får avslöjas, vilket har sagts i debatten. Ett konstaterat brott får enligt utskottets lagförslag alltid avslöjas. Det är bara när det gäller enbart misstanke om brott som vi har satt gränsen för meddelarfriheten vid sådana brott som inte kan medföra annan påföljd än böter. I ett avseende har utskottet t.o.m. gått längre i fråga om de anställdas rättigheter än vad lagrådet föreslog i sitt yttrande. Lagrådet föreslog nämligen, att den anställde innan han gjorde ett avslöjande skulle vara tvungen att själv göra en bedömning av om hans eget intresse av att avslöja missförhållandet vägde tyngre än företagets intresse av att missförhållandet hölls hemligt. Lagutskottet tyckte att det var fel att lägga en sådan ofta vansklig bedömning på den anställdes ansvar. Regeln finns därför inte med i utskottets lagförslag. Sammantaget innebär utskottets förslag att de anställda i betydande grad bereds möjlighet att ge offentlighet åt missförhållanden inom det företag där de är anställda. Den här förbättringen av de anställdas situation jämfört med nuläget anser utskottet vara mycket angelägen och bör genomföras snarast möjligt. Det är enligt vår mening inte rimligt att i denna fråga invänta resultatet av meddelarskyddskommittén arbete, som, eftersom det förutsätter en grundlagsändring, knappast kan föreligga förrän efter ett antal år. Vi vill inte, som folkpartiet, vpk och miljöpartiet, att rätten för de anställda att påtala missförhållanden på arbetsplatsen skall ställas på framtiden. Vi vill ge dem den rätten redan nu. Som tidigare konstaterats gör ett lagfästande nu av de anställdas rätt att avslöja missförhållanden varken till eller från när det gäller meddelarskyddskommittén möjligheter att föreslå en utvidgning av meddelarskyddet i tryckfrihetsförordningen. Vad som slutligen och framför allt gör det i hög grad angeläget att utan ytterligare dröjsmål genomföra det lagförslag som kammaren nu har att ta ställning till är att det finns ett verkligt behov ute i näringslivet av en modern och effektiv lagstiftning om skydd för företagshemligheter. Industrin blir alltmera beroende av det kunnande som finns i företagen, och det går inte att skydda det kunnandet mot obehöriga angrepp utan hjälp av en fungerande lagstiftning på området. Och företagens vilja att lägga ner kostnader på tekniskt utvecklingsarbete minskar naturligtvis om inte företagen får ett godtagbart skydd för sitt hemliga kunnande. I ett internationellt perspektiv är det också nödvändigt att vi här i landet har en rimlig skyddsnivå för att svenska företag inte skall avtappas på sitt kunskapskapital till utlandet. Den nuvarande lagstiftningen har i sak varit oförändrad sedan år 1919 och förmår inte alls tillgodose dessa krav. Lagen är föråldrad och ger i dagens läge ett mycket bristfälligt skydd för företagshemligheter. Bl.a. ger lagen inte något skydd alls mot olika former av industrispionage, och det är vidare så att de regler som finns har ett så snävt tillämpningsområde att det nästan aldrig går att ingripa mot konkurrerande företag som illojalt utnyttjar andras företagshemligheter. De här bristerna i nu gällande lagstiftning kom fram mycket tydligt under den utredning som låg till grund för regeringens förslag till ny lagstiftning på området. Av ett urval om ca 1 500 företag hade 36 96 utsatts för företagsspioneri eller något annat otillbörligt angrepp på sina företagshemligheter. Samtidigt visade det sig att man inom näringslivet i mycket liten utsträckning använder sig av den lagstiftning som finns för att lösa de här problemen. Och det beror som sagt i många fall på att reglerna är föråldrade och begränsade på ett sätt som gör dem omöjliga att tillämpa. Av de skäl som jag nu har anfört är det mycket angeläget att vi snabbt får till stånd en modern och ändamålsenlig lag på detta viktiga område. Ett ytterligare dröjsmål, som är innebörden av folkpartiets, vpk:s och miljöpartiets inställning, skulle kunna få mycket negativa konsekvenser för företagens konkurrenskraft och därmed för hela den svenska samhällsekonomin. Fru talman! Jag vill redan i det här skedet något kommentera de påståenden som gjorts tidigare i debatten.

Han anser att lagutskottet inte har hittat den rätta balanspunkten.

Vilken garanti finns det, Bengt Harding Olson, för att vi då hittar den absolut rätta balanspunkten? Jag är i stället övertygad om att vi även då kommer att få en debatt motsvarande den vi haft i dag på denna punkt: Vad är den rätta balanspunkten? Har då det aktuella förslaget på den punkten så stora svagheter att det motiverar en bordläggning ett antal år framåt i tiden? Nej! Som jag sagt i mitt anförande anser jag att det är fullt motiverat att i dag fatta beslut om ett genomförande av den nya lagstiftningen. Om vi sedan eventuellt skulle behöva göra några kompletteringar eller justeringar när meddelarskyddskommittén är färdig med sitt arbete och riksdagen skall fatta beslut med anledning därav, har vi alla möjligheter att göra erforderliga kompletteringar. Jag är allvarligt rädd för de nackdelar som kommer att uppstå för näringslivet om vi i dag inte fattar detta beslut. Jag beklagar att folkpartiet med kall hand i dag avvisar näringslivets berättigade intressen på den här punkten. Miljöpartiet skriver i sin reservation och har i debatten framfört att den aktuella propositionen inte ger belägg för att det finns ett verkligt behov av en lagstiftning som stärker skyddet för företagshemligheter. Elisabet Franzén var i sitt inlägg ännu mer rak och sade att det inte behövs någon sådan här lagstiftning. Hon motiverade emellertid inte på något sätt det påståendet. Om en företrädare för miljöpartiet ändå hade kontaktat exempelvis ordföranden i sårbarhetsberedningen, Allan Ericson, hade man kunnat få en rad uppgifter om de risker för avslöjanden som är förbundna med att så många hemliga uppgifter finns arkiverade på databand. Det är visserligen hemliga band, men band som det finns en mängd nycklar till. Vidare hade miljöpartiet kunnat få uppgifter om att vi i vårt land har mycket komplexa datasystem med upplysningar om myndigheter och företag. Miljöpartiet hade också kunnat ringa till professor Carl Martin Roos här i Stockholm för att få en riklig information om hur skickliga industrispionerna är och hur pass omfattande industrispionaget här i landet är. Det senare kan även jag personligen intyga efter de informationer som jag under årens lopp fått i min egenskap av ledamot i rikspolisstyrelsen. Jag kan inte tolka miljöpartiets påståenden i dag på annat sätt än att miljöpartiet inte känner något ansvar för allt det utvecklingsarbete som pågår inom svenskt näringsliv. Elisabet Franzén har också på miljöpartiets vägnar framlagt ett förslag om att det aktuella betänkandet skall vila i tolv månader. Det enda som miljöpartiet skulle uppnå med sitt yrkande är att de anställda under ytterligare ett år inte kan avslöja brottslig verksamhet eller missförhållanden i företagen. Är det detta som miljöpartiet önskar? Fru talman! Min taletid är nu slut, och jag ber att få återkomma senare. Jag avslutar detta anförande med att yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter och avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! Lennart Andersson har granskat och attackerat inte minst folkpartiet på flera olika punkter. Grundtesen är tydligen att det är mycket bråttom att genomföra denna lagstiftning. Jag har förstått att det framför allt är näringslivets krav som skall sättas i förgrunden. Det blir då här en mycket intressant och ohelig allians mellan socialdemokrater och moderater. Låt mig först säga något om själva handläggningen. Det är riktigt att det här skett en omarbetning. Jag skulle vilja veta: Är det en omfattande omarbetning eller inte? Vissa säger att man bara gjort små detaljjusteringar. Men om så är fallet kan jag inte förstå att det krävts så mycket arbete inom utskottet. Man får alltså bestämma sig: Är det en omfattande genomgång eller inte? Jag efterlyser ett klart svar på den punkten. Jag tycker också att man bör fundera över frågan om remissen. Kan Lennart Andersson ge mig ett svar på frågan: Varför kunde man inte låta de berörda parterna få se det nya förslaget i stället för att man nästan i lönndom fattar beslut? En annan punkt gäller meddelarskyddet. Det är tydligen så att socialdemokraternas inställning — och jag antar även justitieministerns — är att man inom den enskilda sektorn förhoppningsvis är positiv till ett meddelarskydd och att denna lag, när så småningom det nya förslaget föreligger, skall revideras. Såvitt jag förstår kommer alltså lagen bara att gälla en kortare tid för att sedan revideras. Är säkerhetsventilen verkligen så bra och lämplig, Lennart Andersson? Tycker inte Lennart Andersson själv att det är en otillbörlig begränsning när Prot. 1988/89:111 man säger att vissa brott — och man räknar då upp en stor mängd brott som inte föranleder ett fängelsestraff — inte kan röjas? Då svarar Lennart Andersson: Visst går det! Jag vet att det finns en ventil i ventilen. Men detta är inte lagstiftarens tanke, utan tanken är att alla dessa s.k. bagatellartade brott regelmässigt inte skall kunna röjas med mindre än att det föreligger full bevisning. Därmed blir rätten illusorisk. Och, Lennart Andersson: Varför inte samordna säkerhetsventilen i lagen om företagshemligheter och sekretesslagen? Den ena handen måste ju veta vad den andra gör. Om Lennart Andersson inte kan svara på den frågan kanske han kan få hjälp av justitieministern. När det gäller skadeståndsreglerna har jag sagt att det är fråga om en jämkning. Frågan är hur denna jämkning skall ske. Och vad betyder kopplingen till MBL? Gäller den eller gäller den inte? Det skulle jag gärna vilja ha ett svar på.

Fru talman! Lennart Andersson sade att miljöpartiet inte känner ansvar för företagen och deras hemligheter och att vi inte kan motivera vårt påstående att det i dag inte finns behov av en ny lag. Han säger att vi kunde kontakta ordföranden i sårbarhetsberedningen och professor Carl Martin Roos för att få veta hur skickliga industrispioner är. Vi har inte kontaktat dessa personer. Däremot har jag diskuterat saken med chefer i FFV. Dessa har sagt att industrispionage går till på ett sådant sätt att man inte har någon nytta av den här typen av lag. Dessutom har jag läst utredningen. Där står under rubriken Behovet av ny lagstiftning: ”Tutredningens direktiv anges särskilt två skäl varför det skulle vara behov av en ny lagstiftning om skydd för företagshemligheter. Dels är gällande regler i olika hänseenden föråldrade och dels saknas adekvata bestämmelser om företagsspioneri.” Sedan följer ett resonemang om att dessa regler är föråldrade och att det därför behövs nya. Vidare skriver utredningen: ”Argumentet om den bristfälliga regleringen av just företagsspioneri väger mindre tungt. En närmare granskning som den i avsnitt 4.5 ovan ger vid handen att det i de flesta praktiska fall är möjligt att beivra företagsspioneri inom ramen för brottsbalkens regelsystem. Gärningen kan regelmässigt rubriceras som stöld, bedrägeri, olaga intrång, olovlig avlyssning etc. Dataintrång kan dessutom medföra straff enligt datalagen.” Detta avsnitt avslutas med följande ord: ”Tvärtom torde, som sagt, den gällande rätten räcka ganska långt.” Detta har jag stött mig på, plus de jurister jag talat med.

Fru talman! Vi har i debatten fått bekräftat att vad både Rolf Dahlberg och Lennart Andersson egentligen ömmar för är det privata näringslivet. Det verkar som om detta lagförslag skulle vara den enda räddning som står att finna i mycket besvärliga situationer. Jag tror inte att det är så allvarligt. Jag tror inte att det svenska näringslivet skulle gå omkull eller gå på knäna om vi väntade med att genomföra detta förslag och tänkte igenom det litet noggrannare än som nu varit fallet. Vad vi begärt är att riksdagen skall avvakta meddelarskyddskommitténs betänkande.

Jag skulle gärna vilja höra vilka råd Lennart Andersson anser att man skall ge till en anställd exempelvis i en sådan situation som jag skissade och där man måste fundera på om den förmodade oegentligheten medför ”allvarliga miljörisker” eller bara ”miljörisker”. Hur skall en enskild människa någonsin kunna avgöra detta, dvs. gå händelserna i förväg och bedöma om avslöjandet kommer att leda till fängelse eller ej. Förslaget är faktiskt så luddigt att det krävs att man kan göra den bedömningen. Det vore bra om Lennart Andersson eller någon annan kunde svara på frågan: Hur skall en anställd bete sig i en sådan situation?

Fru talman! Bengt Harding Olson har i upprepade inlägg kritiserat handläggningen av ärendet i lagutskottet. Han frågar varför vi inte remitterat vår promemoria till en vidare krets av organisationer. Jag är helt övertygad om att Bengt Harding Olson lika väl som övriga ledamöter i utskottet känner till att såväl Industriförbundet som de fackliga huvudorganisationerna mycket noga följt arbetet i lagutskottet och fått underhandsupplysningar om de olika alternativ som funnits och de ställningstaganden utskottet har gjort. Vidare har lagrådet avgivit ett yttrande till utskottet sedan man i sin tur inhämtat yttrande från Industritjänstemannaförbundet. De stora organisationerna på arbetsmarknaden har under hela tiden på mycket nära håll följt arbetet i lagutskottet. Vi har också känt till vad dessa organisationer har ansett om våra ställningstaganden och handläggningen i utskottet. Bengt Harding Olson har i dag velat göra en stor sak av en utebliven remissomgång. Det anser jag inte har fog för sig. Sedan vill jag göra en kommentar till Elisabeth Persson. Hon tog i sitt inledningsanförande upp ett konkret exempel på ett ärende som förs till domstol. Elisabeth Persson kan läsa några rader längst ned på s. 32 i utskottets betänkande: ”Med det anförda ansluter utskottet sig till den i promemorian uttalade uppfattningen att det inte kan anses som ett obehörigt angrepp när någon inför sitt ombud avslöjar en företagshemlighet. I linje med vad som gäller enligt sekretesslagen bör röjandet få ske om det erfordras för att parten skall kunna ta till vara sin rätt. Det bör heller inte vara obehörigt att under de av lagrådet omnämnda betingelserna föra uppgiften vidare till domstolen.” När både jag och Rolf Dahlberg i dag talar om näringslivets behov, gör vi det inte i första hand därför att vi är några försvarsadvokater för näringslivet. Men som ansvarsfulla politiker måste vi konstatera att näringslivet har en väldigt stor betydelse för utvecklingen här i landet. Det har också skett oerhört mycket när det gällt nya uppfinningar, ny teknik och ny kunskap under de senaste åren, inte minst sedan direktiven till utredningen skrevs. De kom redan 1983, och i dag har vi 1989. Jag skall återkomma till Elisabeth Persson med en del praktiska exempel för att redovisa vad konsekvenserna av hennes uppfattning skulle kunna bli i ett modernt industriföretag.
Fru talman! Det var ju en utomordentligt intressant information som man fick här. Den förstärker mitt intryck av att det har varit en ytterligt undermålig handläggning i utskottet. Nu får jag — ledamot av lagutskottet — reda på att det vid sidan om lagutskottets arbete har gjorts något slags underhandsremiss, där man har haft kontakt med företrädare för de olika organisationerna. Jag trodde att sådant skedde inför det samlade utskottet, att det var därför vi hade en hearing och att alla skulle ha möjlighet till samma beslutsunderlag. Fru talmannen får förlåta mig, om jag blir upprörd över detta. Jag hade inte ens i min föreställningsvärld trott att den formen av underhandskontakter förekom i utskottsarbetet. Men nu till sakfrågan. Internationell reglering — här finns inget skrivet om hur det ser ut inom EG. Enligt den information jag har fått finns det inga EG-direktiv när det gäller företagshemligheter, och de förbereds inte heller. Balanspunkten mellan yttrandefrihet och företagsskydd — jag tror, Lennart Andersson, att meddelarfrihetsutredningen kan göra en mycket kompetent insats och kanske skall kunna förena alla de stridiga uppfattningar som har rått hittills. Lennart Andersson menar att jag skall böja mig för vad konstitutionsutskottet och lagrådet säger. Ja, det är precis så jag gör. Jag tycker att man skall ta fasta på det. Men det är ju lagutskottet som kör över oss, och därför borde också det nya förslag som är framlagt av lagutskottet KU-behandlas i sin nuvarande form. Låt mig avslutningsvis säga att om man får en lagstiftning som uppfattas som dålig av dem som är särskilt berörda, blir rättsläget sämre än vad det är i dag, trots att Lennart Andersson och andra hade hoppats att det skulle bli bättre. Det är bättre att få en bra lag i morgon än att få en dålig lag i dag.
Fru talman! Vi skriver, Lennart Andersson, tydligt i motionen och sedan i reservationen att vi är införstådda med att affärsverksamhet kan behöva ett visst sekretesskydd. Vi inser också, vilket har framkommit under arbetets gång, att den gällande lagen om illojal konkurrens inte är till fyllest. Men vi är övertygade om att det går att göra ett bättre förslag än det som nu föreligger. Det stora problemet med det föreliggande förslaget är ju att verkligheten inte är antingen svart eller vit. Det finns en massa avgöranden och gråtonsskalor som det enligt förslaget förutsätts att en anställd, som skulle finna det angeläget att göra ett avslöjande som rör det egna företaget, måste känna till. Det är här vår kritik vill lägga sin tyngdpunkt. Det är orimligt att ställa sådana krav på den anställde. Jag kan inte inse att detta förslag på något sätt är det enda tänkbara. Jag har större förtroende för lagskrivarnas förmåga att hitta ett vettigt lagförslag, som tar till vara de här i och för sig legitima kraven på sekretesskydd men som inte utsätter enskilda anställda för sådana enorma lojalitetskonflikter och i praktiken för en sådan munkavle som det här lagförslaget innebär.
Fru talman! Om man läser den reservation som vpk har fogat till lagutskottets betänkande och verkligen noga tänker igenom vad den reservationen innebär, måste man, som jag för min del ser det, bli mycket orolig över vad det skulle betyda för ett företag. Elisabeth Persson talar här i dag om sekretess, och det gör vpk också i sin motion och reservation. För att göra det här begripligt skall jag ta några praktiska exempel från ett företag i min hemkommun. Det är en mycket kvalificerad tillverkare av verktyg för industrin. Man har måttenheter på tusendels millimeter och ännu strängare måttkrav på de produkter som man producerar. Man har också här väldigt skickliga tekniker som med ett modernt CAD/CAM-system tar fram ritningar på de nya konstruktioner som görs på företaget. Jag kan inte tolka vpk:s reservation på annat sätt än att här skulle finnas stora möjligheter till att fritt sprida uppgifter om all den här nya tekniken som man tar fram inom företaget. Det är fråga om ett mycket kvalificerat utvecklingsarbete som drar stora kostnader. Med vpk:s reservation skulle det kunna komma konkurrenterna till godo utan någon särskild kostnad. Upphovsmannen blir utkonkurrerad till stort men för företaget. Jag tror inte att de anställda i företaget accepterar en sådan utveckling — inte ens de som är partivänner till Elisabeth Persson. Så vill jag bara konstatera att det är uppenbart att Bengt Harding Olson har mycket dåliga relationer med såväl näringslivet som de fackliga huvudorganisationerna, eftersom tydligen inte någon av deras alla representanter har tagit kontakt med honom under det här ärendets behandling i utskottet.

Fru talman! När regeringen för drygt ett år sedan lade fram sin proposition med förslag till lag om skydd för företagshemligheter, möttes förslaget av en rätt omfattande kritik gällande främst risken för att lagen skulle bli en munkavlelag, som skulle kunna begränsa den fria opinionsbildningen. Kraftfullast framfördes farhågorna för att lagen skulle kunna hindra anställda att avslöja brottslig verksamhet inom sitt företag. Såväl justitieministern som utskottets ordförande och vice ordförande har här redovisat motiven för att det behöver införas en lag och även redogjort för innehållet i det förslag som nu ligger på riksdagens bord. Jag vill ändå något kommentera de här frågorna och redovisa de bedömningar som vi inom centern har gjort. När vi i centern i fjol vår granskade propositionen och väckte en motion inom vår lagkommitté med Bertil Fiskesjö som första namn, konstaterade vi att det fanns behov av en ny, tidsenlig lagstiftning som skydd för företagshemligheter. Vi noterade att den ökning av företagsspioneri och olovlig befattning med företagshemligheter som förekommer med alltmer avancerade metoder måste stävjas. Samtidigt fastslog vi att det uppenbart finns företeelser inom en del företag som bör komma till offentlig kännedom. Exempel på detta är bl.a. de många miljöskandaler som uppdagats och där det varit av synnerligen stor betydelse att de blivit avslöjade så snart som möjligt. Att anställda får avslöja sådana förhållanden och liknande utan att riskera straff eller skadestånd är av allra största vikt. I vår motion framhöll vi att det fanns en risk för att även sådana uppgifter som bör debatteras öppet skulle kunna komma att stoppas vid tillämpning av den av regeringen föreslagna lagstiftningen. Vi uttalade därför att det är väsentligt att den föreslagna lagstiftningen inte skall utnyttjas för att förhindra att uppgifter om oegentligheter inom företag kan komma till allmänhetens kännedom. Mot bakgrund bl.a. av att kommunal verksamhet alltmer bedrivs i bolagsform och därigenom skyddas mot insyn framförde vi våra farhågor för att det samlade resultatet av lagstiftningen skulle kunna bli en kraftig begränsning av den öppenhet och den offentliga debatt — även på känsliga områden — som blivit en tradition i vårt land och som är en så stor tillgång för vår demokrati. I vår motion tog vi därför upp frågan om en utvidgning av meddelarskyddet till att gälla inte bara det offentligrättsliga området utan också den icke offentliga sektorn. Yttrandefrihetsutredningen föreslog i ett betänkande 1983 att meddelarskyddet med vissa angivna begränsningar skulle utvidgas till att gälla även på det privaträttsliga området. Något förslag om en utvidgning av meddelarskyddet i enlighet med utredningens förslag lades dock inte fram av regeringen under de här åren. Vi i centern fann det vara särskilt angeläget att med anledning av förslaget om skydd för företagshemligheter utvidga meddelarskyddet. Vi påpekade även att propositionstexten var oklar i vissa hänseenden. Det gällde ju att veta på vilka grunder sekretess och tystnadsplikt skulle råda. Vi ansåg att detta borde belysas bättre och att utskottet därför borde klargöra principerna. För att garantera en fri opinionsbildning även i företag och företagsorganisationer hemställde vi om en skyndsam behandling av frågan om införandet av meddelarskydd inom den icke offentliga sektorn. Vidare framhöll vi att detta arbete ej borde få anstå i avvaktan på den s.k. maktutredningens arbete. Detta vårt motionskrav har tillgodosetts. Efter framställning från riksdagen har regeringen tillsatt en utredning, som skyndsamt skall pröva frågan. Centerns kritik var nog typisk för den mer balanserade kritik som framfördes mot regeringsförslaget. Däremot kom olika partier till olika slutsatser. Vi i centern kom efter moget övervägande fram till att man under utskottsbehandlingen av förslaget borde ta upp frågorna om lagstiftningen. Denna måste — menade vi-— preciseras så, att den inte skulle kunna leda till en begränsning av öppenheten och rätten att avslöja missförhållanden. Vissa partier kom till andra slutsatser och yrkade avslag. Från centern var det en När vi nu ser det framlagda utskottsbetänkandet framgår det helt klart att lagutskottet har följt just linjen att bearbeta lagförslaget på ett sådant sätt att det inte skulle kunna få oönskade effekter. Jag vill erinra om att kritiken från olika håll mot regeringens lagförslag ledde till att även vår nuvarande talman — som under sommaren var justitieminister — just i egenskap av justitieminister framhöll att förslaget endera skulle återkallas eller också bearbetas mera under utskottsbehandlingen. Tre partier — centern, socialdemokraterna och moderaterna — blev i höstas eniga om att följa linjen att det inom utskottet skulle arbetas fram förändringar, som innebär att lagen inte kan tillämpas på ett sådant sätt att den begränsar öppenheten. Förhoppningsvis råder det enighet i vårt land om att vi skall slå vakt om denna öppenhet. Tack vare ett förnämligt arbete inom lagutskottets kansli kunde en promemoria utarbetas, rubricerad Skyddet för företagshemligheter och den fria opinionsbildningen. Innan jag går in på denna promemoria vill jag erinra om att regeringens lagförslag bygger på tesen att den som med uppsåt olovligen bereder sig tillgång till en företagshemlighet skall dömas för företagsspioneri. För olovlig befattning med företagshemlighet skall den kunna dömas som anskaffar en företagshemlighet trots vetskapen om att den som tillhandahåller hemligheten eller den som före honom berett sig tillgång till denna har gjort sig skyldig till företagsspioneri. Den som har dömts för företagsspioneri eller för nämnda olovliga befattning med företagshemlighet kan dömas till skadestånd. I lagutskottets promemoria framfördes förslag till ändringar i lagtexten för att tillgodose ställda krav, med tanke på den kritik som riktades mot regeringsförslaget. Vi arbetade fram en ny 2 §, där det bl.a. fastslås att lagen endast skall gälla obehöriga angrepp på företagshemligheter. Vi fastslår att som obehörigt angrepp räknas inte att någon anskaffar, utnyttjar eller röjer företagshemlighet för att avslöja något, som skäligen kan misstänkas utgöra brott, på vilket fängelse kan följa, eller som kan utgöra annat allvarligt missförhållande i näringsidkarens rörelse. Vi fastslår även att det inte skall anses vara ett obehörigt angrepp att någon utnyttjar eller röjer en företagshemlighet som han eller någon före honom fått del av i god tro. Genom detta tillägg till lagförslaget och vissa andra förändringar ville vi i lagutskottet att det klart skulle framgå att det aldrig skall bli fråga om straff eller skadeståndsskyldighet, om någon avslöjar brott eller andra särskilt allvarliga missförhållanden inom ett företag. Därigenom borde den kritik som framkom mot regeringsförslaget för dess oklarhet inte utgöra ett motiv för avslag på lagförslaget. En annan sak som har behandlats i debatten är frågan huruvida regeringens lagförslag var förenligt med den grundlagsfästa yttrandeoch tryckfriheten. För att få lagutskottets ändringsförslag ordentligt granskade fann vi i lagutskottet att det var helt naturligt att remittera promemorian till lagrådet. För att få de yttrandefrihetsrättsliga aspekterna ytterligare belysta gavs även konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över förslaget. Såväl lagrådet som konstitutionsutskottet har i yttranden förklarat att det inte finns något som hindrar ett genomförande av lagutskottets lagförslag från tryckfrihetsrättsliga utgångspunkter. Lagrådet har därvid konstaterat att den föreslagna lagen inte inverkar på den tryckfrihet som alla medborgare tillförsäkras i tryckfrihetsförordningen och inte heller på den yttrandefrihet som gäller enligt yttrandefrihetsrättslig lagstiftning, såsom radioansvarslagen. Lagrådet har funnit att den föreslagna lagen innebär en förstärkning av skyddet för företagshemligheter utan att för den skull utgöra något hot mot den fria opinionsbildningen. Från de synpunkter som konstitutionsutskottet har att bevaka i dessa frågor har konstitutionsutskottet inte funnit något hinder mot ett genomförande av den aktuella lagstiftningen, eftersom denna inte kan anses strida mot de intressen som bär upp den grundlagsfästa yttrandeoch informationsfriheten. Mot denna bakgrund har vi i centern tillsammans med de båda övriga partier som bildar majoritet i lagutskottet funnit att fog för kritik i dessa hänseenden inte längre föreligger, eftersom lagutskottet har omarbetat och kompletterat lagförslaget. Någon frågar kanske om det behövs en ny lagstiftning. Även denna fråga har tagits upp tidigare i debatten. Jag vill ändå något kommentera den saken. Som utgångpunkt har vi i centern liksom övriga i majoriteten i lagutskottet att det ligger i såväl samhällets som företagens och de enskilda människornas intresse att det råder en effektiv, sund och på lika villkor baserad konkurrens inom näringslivet. Men ett företags konkurrensförmåga är i hög grad beroende av den samlade kunskap som finns i företaget. Det är därför naturligt att det enskilda företaget betraktar sitt unika och strategiska kunnande som en värdefull tillgång som det gäller att slå vakt om. Skyddet för företagshemligheter är minst lika viktigt som t.ex. patentskydd. Vi måste även komma ihåg att den tekniska utvecklingen medfört att utomstående har helt andra möjligheter än tidigare att olovligen skaffa sig information om ett företags interna angelägenheter. Vi måste också komma ihåg att svenska företag arbetar i en internationell konkurrens. Det är därför ett gemensamt intresse för oss i vårt land att svenska företag med framgång kan hävda sig i den internationella konkurrensen. Mot bakgrund av nämnda förhållanden måste det anses vara angeläget att en tidsenlig lagstiftning ersätter den lagstiftning som kom till på 1930-talet. Fru talman! Sammanfattningsvis anser vi i centern att en tidsenlig lag om skydd för företagshemligheter behövs och att lagförslaget efter lagutskottets bearbetning -— utan att begränsa den fria opinionsbildningen — skall utgöra ett effektivt skydd för företagen. Lagen kommer inte i konflikt med yttrandefriheten, och den skall uttryckligen inte utgöra något hinder när det gäller att avslöja brottslig verksamhet, exempelvis miljöbrott. Inte heller skall lagen förhindra avslöjanden av andra allvarliga missförhållanden i ett företag. Dessutom har, som jag tidigare nämnt, centerns krav på en skyndsam utredning i fråga om meddelarskyddet i icke offentlig verksamhet tillgodosetts. Det är ju riksdagen som enligt regeringsformen ensam stiftar lagar. I de allra flesta fall innebär detta dock att riksdagen helt, eller i varje fall nästan helt, beslutar enligt regeringens framlagda förslag. Det nu föreliggande förslaget från lagutskottet är däremot ett exempel på att riksdagen — när ett Prot.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

Jag vill erinra om att repliken gäller Martin Olssons anförande.

Fru talman! Det är med sorg och beklämning som jag tar till orda i denna debatt. Jag erinrar mig alla de kommentarer som följde efter mordet på Olof Palme. Man sade att mordet var ett angrepp på det öppna demokratiska samhället. Trots det fruktansvärda mordet skulle vi i Sverige fortsätta att kämpa för ett öppet demokratiskt samhälle. Det lagförslag som ligger framför oss i dag uppfattar jag, trots all pressdebatt och trots alla ansträngningar i lagutskottet, som ett angrepp på det öppna samhället. Lagen bör med rätta bibehålla namnet lex Bratt. Lagförslagets nuvarande utformning innebär ju att Ingvar Bratts förfarande när det gäller att skaffa dokumentation och att meddela sina misstankar om brott inom AB Bofors till en enskild person våren 1983 skulle kunna bli åtalbart enligt denna lag. Fortfarande har ingen inom AB Bofors, trots att det alltså har gått sex år, dömts för smuggel av robotar till Dubai och Bahrein. Ingvar Bratt kan inte veta om det brott som företaget har begått kommer att leda till fängelsestraff eller ej. Ja, han kan inte ens veta om det leder till något straff över huvud taget. Vi har nyligen upplevt en friande dom för krutsmuggling till Iran från samma företagsgrupps sida. Med den nuvarande utformningen kommer lagen att leda till att hemlighetsmakeriet inom industrin ökar och till att vi alltmer avlägsnar oss från det öppna samhälle som vi prisar i olika högtidstal. Efter 30 års arbete inom industrin i ett större exportföretag med avancerad teknik på programmet anser jag mig ha en viss auktoritet på området. I tio år var jag överingenjör och i åtta år var jag teknisk direktör — hela tiden inom de områden som man vill hemlighålla, nämligen konstruktion, utveckling och forskning. Jag upplevde aldrig någon misstanke om stöld av företagshemligheter när det gäller anställdas förmedling. Ändå var vi världsledande inom vissa teknikgrenar. Min erfarenhet säger mig att de hotbilder som Rolf Dahlberg målar upp och som skulle gälla om man inte antar lagen nu är rena hjärnspöken. Det hemska är att, såvitt jag vet, varken regeringen eller utskottet har framfört något som visar att det i praktiken är så bråttom med den här lagen. Var finns de exempel på miljonförluster som skulle ha skett 35 Prot. 1988/89:111 och som kunde ha förhindrats om vi hade haft denna lag i dag? Det minsta man kan begära är väl ändå att miljonförluster skall finnas dokumenterade när man skall överväga en lag som slår mot det öppna samhället. Justitieministern anser att detta är en angelägen reform. Jag efterlyser bevis. Naturligtvis finns det skäl att modernisera lagar, men det förslag som vi här har sett tycker jag inte har grundats på praktisk erfarenhet utan på teoretiska funderingar. Vi har sedan länge haft ett antal lagar som kan utnyttjas vid företagsspionage. Hur ofta har de tillämpats i sådana fall som avses i lex Bratt? Och hur ofta har befintliga lagar visat sig vara otillräckliga? Enligt min mening har justitiedepartementet och lagutskottet faktiskt en viss skyldighet att påvisa att lagförslag som utarbetas är behövliga och att de förslag som framläggs inte är resultat av något slags sysselsättningsterapi. Var är bevisen för att detta är en angelägen reform? Varför kan man inte vänta på meddelarskyddsutredningen? Jag kan också försäkra från min egen erfarenhet att det inte är lätt för en anställd att uppträda på ett sätt som uppfattas av företagsledningen och förmodligen av majoriteten av kolleger som illojalt. I de flesta företag existerar det en stark solidaritet och lojalitet med företaget, och det är för det mesta bra, men alltför många brott mot miljöoch arbetarskyddslagar förblir opåtalade just av det skälet att lojaliteten lägger hinder i vägen. De vanligaste och de farligaste brotten inom företagen är ingalunda de som handlar om stöld av företagshemligheter, utan det är överträdanden av miljöoch arbetarskyddslagar m.m. Och då sitter brottslingarna oftast i eller nära toppen av företagshierarkin. Utskottsmajoriteten har uppenbarligen ingen föreställning om obalansen mellan ett helt företag och dess hierarki och lojaliteter som står mot en enskild, en rädd person som frågar sig om han skall följa sitt samvete eller tiga när han misstänker att företaget förfar olagligt. Jag har personligen upplevt svårigheten av sådana lojalitetskonflikter när jag tog ställning mot kärnkraften samtidigt som jag var teknisk direktör inom ASEA-koncernen. Hur många av lagutskottets ledamöter har läst Ingvar Bratts bok ”Mot fruktan”? Jag kan knappast tänka mig en bättre remissinstans för den här lagen än just den boken. Men, säger någon, visst förekommer det stöld av företagshemligheter. Företagen vill bara inte driva detta till åtal utan sopar det hellre under mattan. Det kommer de förmodligen att fortsätta med, även om vi får den här lagen. Visst förekommer det att kunskap överförs, särskilt när någon slutar och flyttar till ett konkurrentföretag. Visst kan man finna att en eller annan ritning eller standardpärm följer med i flytten. Det är mindre allvarligt dock, enligt min uppfattning och erfarenhet. Det allvarliga är vad vederbörande har med sig i huvudet, och jag hoppas att inte utskottet vill återinföra halshuggning, för det skulle annars vara en bra metod för att förhindra sådan överföring. Nej, fru talman, den föreslagna lagen är en olycka i den nuvarande utformningen. Den är ett hot mot det öppna samhället. Den kriminaliserar den som vill avslöja brott i stället för brottslingen. Den kriminaliserar en persons iakttagelser av vad som sker i omgivningen, så snart man råkar få Prot. 1988/89:111 kunskap om något som inte ligger inom det egna arbetsområdet och som 10 maj 1989 företaget anser vararen hemlighet. , | Skydd förföretagsi. Jag menar att 3 § i lagförslaget är en typisk gummiparagraf som kan hemligheter utnyttjas av företagsledare eller fientliga kolleger som vill trakassera en anställd. Nyfikenhet blir ett allvarligt brott som kan leda till fängelsestraff, oaktat den s.k. brottslingen inte gjort sig någon vinning och företaget icke lidit någon skada. Det räcker att jag går in till en person på en annan avdelning och tittar på vad en god vän har på ritbordet eller på dataskärmen, för att jag riskerar fängelse i upp till två år. Det är anmärkningsvärt men icke förvånande att socialdemokratin ömmar mer för företagens intresse än behovet att avslöja brottsliga handlingar inom företagen. Fru talman! Jag yrkar avslag på lagförslaget och instämmer i de yrkanden som framställts av Elisabet Franzén.

Fru talman! Med anledning av Lars Norbergs inlägg och också en del av det som sagts tidigare vill jag ytterligare kommentera något som jag sade redan inledningsvis. Det Lars Norberg nu senast på olika sätt uttryckte är häpnadsväckande. Nog för att det lagförslag som har lagts fram har varit svårt att förstå för den som inte är riktigt lagtekniskt bevandrad, men det är därför det här förslaget har fått genomgå en så omfattande bearbetning under lagstiftningsprocessen. Och som jag sade i inledningen, tycker jag att man har lyckats bra att förtydliga innebörden av det ursprungliga förslaget. Elisabeth Franzén, Elisabet Persson och Lars Norberg värnar om möjligheten att avslöja oegentligheter. Det är bra. Det är väldigt viktigt att vi står för det i vårt samhälle, och då tycker jag att ni skall stödja det här lagförslaget, för det innebär faktiskt en bättre möjlighet, en tryggare säkerhet, för den som vill vara nyfiken och avslöja än med dagens rättsläge. Sedan behövs det kanske att man går vidare, och vi har en kommitté som arbetar på det. Kan vi komma längre för att skydda möjligheten att avslöja oegentligheter, skall vi göra det. Det förslag som föreligger gäller företagsspioneri. Utan att gå in på de enskilda fall som har nämnts och som jag är förhindrad att kommentera, vill jag säga så här mycket: Om en anställd misstänker att företaget gräver ner farliga tunnor på området, har det över huvud taget inte med denna lagstiftning att göra. Det handlar icke om företagsspioneri, och det handlar icke om företagshemligheter. Om en person begår ett företagsspioneri i syfte att publicera det, för att avslöja oegentligheter, blir det inte ett brott enligt den här lagen, för då tar tryckfrihetslagstiftningen över. Det borde egentligen tillgodose de önskemål som såväl Elisabeth Persson som Elisabet Franzén och Lars Norberg givit 3 uttryck för. Jag har faktiskt litet svårt att förstå att ni inte kan stödja förslaget och sedan eventuellt gå vidare och kräva än mer vidgade ramar för möjligheten att avslöja än de som gäller i dag. Att framställa det här lagförslaget som ett angrepp på ett öppet samhälle är, som jag sade inledningsvis, häpnadsväckande.
Fru talman! Justitieministern medger inför beslutet om att anta den här lagstiftningen att vi kan behöva gå vidare. Det antyder att arbetet uppenbarligen icke är avslutat. Vore det då inte bättre att vänta något år och se till att arbetet först blev avslutat och därefter lägga fram ett nytt förslag till lagstiftning? Jag kan bara konstatera att vi har ett riksbekant exempel i Ingvar Bratt. Det avslöjande som han gjorde 1983, för nu sex år sedan, beträffande vad som skedde inom AB Bofors skulle enligt min uppfattning kunna leda till åtal, om avslöjandet hade skett något senare. Det är möjligt att tryckfrihetsförordningen därefter kan ha tagit överhand och han tack vare publiceringen, bl.a. i den bok som jag varmt rekommenderar, skulle klara sig vid ett eventuellt åtal från företagets sida.
Fru talman! Exemplet med de nedgrävda tunnorna har faktiskt med det här förslaget att göra. Den föreslagna lagstiftningen kräver att den som iakttar nedgrävandet av tunnorna på förhand skall veta om de är farliga eller ej, Börjar det grävas efter tunnor, kan företagsägaren säga att förekomsten av tunnorna har varit en hemlighet som han har velat skydda. Han kan också hävda att blotta vetskapen om att det grävs efter tunnor kan få allmänheten att tappa förtroendet för företaget och hellre välja att köpa ett annat företags produkter. Letandet efter tunnorna skulle följaktligen vara till skada för företagaren i konkurrenshänseende.

Jag nämnde förut att utskottet har en skrivning om att den som är tveksam skall kunna gå till sina fackliga förtroendemän och fråga dem till råds, men det finns ingen möjlighet att göra det. Om man delger dem ett avslöjande, som sedan visar sig icke leda till allvarlig påföljd, har man gjort sig skyldig till ett sådant misstag att man kan ställas inför rätta. Detta är, skulle jag vilja påstå, något som verkligen strider mot vanligt folks allmänna rättsuppfattning. Är förslaget så ihåligt, finns det all anledning att vänta på både meddelarskyddskommitténs betänkande och andra utlåtanden för att få fram ett bättre förslag.
Fru talman! Det här är ett svårt lagförslag, men jag tycker ändå att det kan krävas att man läser litet noggrannare vad som står i förslaget och att man överväger litet bättre vilka konsekvenserna blir, i stället för att påstå att det finns konsekvenser som inte är rimliga i förhållande till vad lagförslaget innehåller.

Fru talman! Miljöpartiet har här och nu yrkat, med hänvisning till regeringsformen 2:12, på en prövning i konstitutionsutskottet och eventuell vilandeförklaring av den här lagen. Folkpartiet har följande inställning. Vi har övervägt situationen och vill då avge följande röstförklaring: Folkpartiet kommer att stödja miljöpartiets yrkande, av följande skäl. Lagutskottets första förslag har prövats av såväl konstitutionsutskottet som lagrådet. Det underkändes på flera punkter, och både KU och lagrådet föreslog förbättringar beträffande just den viktiga ”säkerhetsventilen”. Lagutskottets slutliga förslag, det som alltså behandlas här och nu, innebär emellertid en överkörning av bl.a. konstitutionsutskottet, och den oenigheten har jag tidigare beklagat. Detta innebär att det nya förslaget, som nu behandlas av kammaren, inte är prövat i konstitutionsutskottet i sin nuvarande utformning. Slutsatsen blir alltså att det bör vara ett bifall till miljöpartiets yrkande, och det kan då resultera i en ny KU-prövning innan lagen eventuellt träder i kraft, med åtföljande vilandeförklaring. Fru talman! Folkpartiet stöder alltså det framställda yrkandet enligt regeringsformen 2:12.

Fru talman! Jag har begärt ordet för att göra några slutliga kommentarer till sådant som jag inte tidigare kommenterat i debatten. Jag vill först uttala mitt stöd för folkpartisten Bengt Harding Olsons synpunkt att detta förslag inte är tillräckligt genomarbetat. Det borde åtminstone ha gått ut på remiss innan det lades på kammarens bord. Rolf Dahlberg sade att näringslivet verkligen ropar på en ny lagstiftning. Om förste vice talmannen inte vädjat till mig att jag inte skall sätta i gång en ny debatt, hade jag velat fråga Rolf Dahlberg: När ropade näringslivet och vad sade man då? Lennart Andersson namngav i debatten personer som vi i miljöpartiet borde ha kontaktat för att få veta mer om detta. Jag har många gånger i utskottet begärt att få den informationen. Ge några praktiska exempel på vem som behöver lagen! Vi miljöpartister har aktivt letat efter något skäl till att lagen behövs, men vi har inte funnit något. Jag har bett om sådana skäl. Om nu både Rolf Dahlberg och Lennart Andersson har haft den informationen, varför har de då inte givit den informationen i utskottet? Man har inte heller i dag lämnat någon övertygande bevisning. Lennart Andersson påstår att miljöpartiet inte känner ansvar för svenskt näringsliv, eftersom vi begär att lagen skall vara vilande under ett år. På så sätt undanhåller vi enligt Lennart Andersson näringslivet ett angeläget skydd. Vi känner oss inte alls ansvarslösa. Vi har trots efterforskning inte kunnat få fram någon praktisk nytta med den här lagen. Detta har Lars Norberg tydligt beskrivit. Justitieministern säger i sitt senaste anförande att den föreslagna lagen kommer att innebära ett större skydd för dem som avslöjar brott än vad dagens lagstiftning ger. Men därom tvistar de lärda juristerna. Jag vill själv inte ge mig in i en juridisk tolkning då jag är lekman. Jag har hört olika jurister göra olika tolkningar, och jag inser att tolkningen är oöverstigligt svår och att lagen inte är färdigarbetad. Kraven på den enskilda människan kommer att bli orimligt stora. Detta har Elisabeth Persson i flera omgångar beskrivit på ett mycket målande sätt. Principen bör vara att informationsflödet i samhället skall vara fritt. Vi är fullt medvetna om att det inom ett företag kan finnas information som företaget behöver ha hemligt av hänsyn till sin affärsverksamhet. Men det skall inte finnas ett generellt förbud mot att avslöja företeelser inom företagen och sedan en lagstiftning om undantag från detta. Principen skall vara att informationsflödet skall vara fritt. De undantag som skall finnas skall vara klart definierade och beskrivna så att man kan se dem — inte tvärtom. Detta är vår grundinställning.